Fru talman! Tack, Lena Hallengren, för svaret! Det gläder mig att regeringen och ministern även har lämnat in ett uppdrag om individuellt stöd till MFoF. Det kom in efter att jag hade lämnat in min interpellation. Myndigheten har på senare tid dessutom fått i uppdrag att se över utbildning och stöd till kommuner och föräldrar. Men jag beklagar att det har tagit flera år för regeringen att komma med detta uppdrag. Det här är inte någon ny kunskap. Signalerna om att detta kunde vara fallet kom till Sverige för flera år sedan. I över två år har en utredning pågått i Chile samtidigt som drabbade från Chile försökt få regeringen och MFoF att agera. Under de åren har de som drabbats själva fått kontakta den adoptionsförening som förmedlade adoptionerna och få den att ta fram deras akter. De drabbade har sedan själva fått sända akterna till utredarna i Chile. Hittills har, vad jag vet, ca 90 personer gjort detta. Självklart blir det inte fler om information inte ges om att det här har skett. Vår myndighet hade kunnat vara bättre på att informera de drabbade personerna. Utredningen i Chile går inte heller in på individuella fall om inte något dokument har sänts. Det leder till att utredningarna för de här individerna inte kommer vidare. Det finns misstankar om att barn i många fall kidnappats och adopterats. Exakt hur många är svårt att säga, men det finns misstankar om att det enbart i Chile kan röra sig om ungefär 600 personer. Det gäller bland de som adopterats till Sverige. Det finns betydligt fler bland de som adopterats till andra länder. Regeringen har inte varit pådrivande för att informationen om läget ska gå ut till de drabbade. Då hade fler kunnat vara delaktiga redan nu. Det har lämnats till ideella föreningar som drivs av de adopterade själva. Dessa föreningar har tvingats stötta varandra, och det i många svåra situationer där de upptäcker att de inte adopterats bort frivilligt utan blivit stulna. Dessutom har de biologiska föräldrarna i vissa fall avlidit. I Sverige är barnkonventionen viktig och numera lag. I den stipuleras barns rätt till sitt ursprung, men i Sverige har vi inte hjälpt till. Det är dessutom aktuellt i fler länder där adoptioner misstänkts ha skett på ett icke korrekt sätt. Fru talman! De som blivit av med sina barn i bland annat Chile är i dag gamla, och en del har redan avlidit. De som adopterats och deras adoptivföräldrar drabbas dubbelt när de inte kan få kontakt med de biologiska föräldrarna efter att de fått vetskap om att barnen adopterats bort på ett felaktigt sätt. Det är bråttom för dessa familjer att, om de vill, få en chans att återförenas. Jag undrar därför vad ministern säger om att det har tagit så lång tid för regeringen att agera. Finns det i det individuella stöd som nu ges utrymme för tolk, telefonsamtal och information om vilka lagar och regler som gäller i de aktuella länderna, så att den enskilde kan få reell vägledning i sitt sökande?

Fru talman! Tack, ministern! Jag är medveten om att myndigheten har varit på plats. Det som är ett stort bekymmer är att de enskilda individerna inte har fått det stöd de behöver för att kunna göra sin röttersökning på ett bra sätt. De har inte kunnat nå fram och återigen, i det fall de själva och föräldrarna vill, träffa föräldrarna som en gång blev av med sina barn. Det stödet har individerna inte fått, vilket har skapat stora svårigheter. Man har fått hjälpa varandra i de ideella föreningarna och också möta de här känslorna och den ohälsa som uppstår hos den som är adopterad till Sverige och får den här vetskapen. Precis som ministern säger minskar antalet internationella adoptioner. Jag tror att 2018 var det under 200 totalt till Sverige från olika länder. Vi har i stort sett samma ordning i dag som vi hade redan på 70-talet, när vi började adoptera internationellt, med de här ideella föreningarna som sköter adoptionerna. Jag ser fram emot att det ska komma någon form av svar från Statskontoret om hur vi ska jobba med de här frågorna framöver. Det finns en hel del att titta på vad gäller vem som är ansvarig för akter, hur man ska kunna få tag i sina dokument om den ideella föreningen som hjälper till vid adoptioner lägger ned och vart informationen tar vägen. Jag hoppas verkligen att det kommer bra förslag på lösningar. Kommunerna är i dag skyldiga att hjälpa till med röttersökning och med att stödja den enskilda familjen och den enskilda individen när man kommer till Sverige. Men det är också svårt. Exempelvis min hemkommun har inte haft någon internationell adoption på fem år, och på så vis försvinner kompetensen hos kommunerna att kunna bistå med de här sakerna. Min fundering är: Vad skulle ministern vilja se för förändring i de här situationerna för att det inte ska hända igen att vi har adoptioner som sker på ofördelaktiga sätt?

Fru talman! Det jag syftar på när jag säger att det inte hänt så mycket är hur vi jobbar i den svenska organisationen med ideella organisationer som förmedlar adoptionerna och att ansvaret ligger hos kommunerna. Sedan är jag också medveten om Haagkonventionen, certifieringsarbetet och det myndigheten har gjort för att granska och se vilka länder det är möjligt att adoptera från. Det jag syftade på var att vi har den ordningen att vi har svenska adoptionsföreningar som förmedlar och som också tar betalt av föräldrarna som adopterar till självkostnadspris för administration och så vidare. Det var bra att ministern återkom till svaret på frågan som jag ställde - jag noterade också att jag missade att följa upp det i mitt förra anförande. En uppföljning på min fråga är hur ministern kommer att följa upp detta och hur det individuella stödet kommer att se ut för den här enskilda individen eftersom hon inte har fått återkoppling från myndigheten. Jag hoppas verkligen att det här är någonting som ministern kommer att fortsätta följa. Det är inte bara i Chile som olagliga adoptioner har uppdagats. Det drabbar väldigt många människor, och jag vill se att vi har en ordning så att det fungerar bra för alla framöver. Ytterligare en fundering är när ministern kommer att låta riksdagen ta ställning till hur vi ska jobba med de här frågorna framöver och om vi ska ha kvar ordningen att ansvaret för adoptionsförmedling och för hur vi stöttar de här familjerna i efterhand ligger hos kommunen och ideella föreningar eller om det ska hanteras på annat sätt.